Herr talman! Det är något av en favorit i repris som återkommer till kammaren efter att ärendet har återförvisats till utskottet. Skälet till att vi socialdemokrater ville att utskottet skulle ta upp det här ärendet igen var att det var illa berett, precis som så många av regeringens skatteförslag har varit under hösten. Den här gången var det i stället utskottsmajoriteten som har hade så bråttom att springa arbetsmarknadsministern till mötes att man slarvade fram ett utskottsinitiativ. Förslaget kunde inte ens sändas på remiss till Skatteverket för att vi skulle få en bättre ordning. Så bråttom var det. Sedan initiativet sändes tillbaka till utskottet har nu också avskaffandet av skattereduktion för bland annat a-kassan fått en ny betydelse som innebär att a-kassor som sedan många år förskottsinbetalat sina avgifter, till exempel Småföretagarnas a-kassa med 147 000 medlemmar, i det nya förslaget förvägras sin skattereduktion. I november skickade man därifrån ut inbetalningskort till sina medlemmar. De som har betalt före den 8 december får sin skattereduktion. De andra blir utan. Förfaringssättet från den här a-kassan - det finns flera exempel - har ingenting med skatteplanering att göra, vilket egentligen är det enda motiv som utskottsmajoriteten har i sin förklaring till att det nu är så bråttom att göra de här förändringarna. Det är ett förfarande som har använts sedan lång tid tillbaka. Nu straffas man för det av den borgerliga majoriteten. Herr talman! Som riksdagsledamot är jag bekymrad över att den borgerliga majoriteten inte bereder sina förslag på ett bra sätt. Det leder naturligtvis till att vi riskerar att hamna i en situation där slarv och inte noggrannhet blir kännetecknet för skattelagstiftningen. Jag tycker att det är väldigt bekymmersamt. Som socialdemokrat beklagar jag naturligtvis att den borgerliga majoriteten inte tar till sig sakliga argument från oss utan driver igenom sina illa förberedda initiativ och förslag, hafsigt och dåligt beredda, med minsta möjliga majoritet. Jag yrkar därför bifall till reservationen och avslag på förslaget i betänkandet.

Herr talman! Då har vi samma ärende uppe till beslut eller förhoppningsvis till beslut den här gången. Från Vänsterpartiets sida kan vi bara konstatera att det kanske ändå var något bra med att vi återförvisade ärendet till utskottet. För det visar ju att det fanns vissa oklarheter i de skrivningar som fanns i det förra betänkandet. De oklarheterna har väl nu ändå strukits. Det var Skatteverket som påtalade att det fanns ett visst tolkningsutrymme som gjorde att den motivtext som fanns egentligen inte var helt glasklar. I det läget ville vi från minoritetens sida att detta ärende skulle skickas till Skatteverket för att bereda ytterligare klarhet, för vad vi förstår är inte alla frågetecken uträtade vid det här laget. En annan sak - jag ska inte bli långvarig - är att man kan fråga sig varför man inte strök sådana uttryck som organiserat kringgående eller att om inte det här beslutet skulle ha tillkommit skulle det ha medfört en påtaglig minskning av våra skatteinkomster. Det är ju riksdagsmajoriteten som har skapat en sådan enorm uppståndelse i den här frågan. Det är det ingen annan som har gjort. Och det har inte gjorts via några a-kassors hemsidor heller. Herr talman! Jag yrkar bifall till den gemensamma reservation som finns i ärendet.
Herr talman! Den här frågan är ju inne på andra varvet, så inte heller jag ska bli långrandig. Miljöpartiet står egentligen bakom frågan i sak. Däremot hävdar vi fortfarande att frågan skulle behöva beredas bättre. Nu blev det hela lite tydligare genom att ärendet återförvisades till utskottet. Man klarade ut en liten tvetydighet. Men fortfarande hade Skatteverkets synpunkter varit värdefulla. Själva dagen för ikraftträdandet stod ju klar. Så jag tror inte att det hade varit något stort problem om man hade fått höra Skatteverkets synpunkter och på så sätt få det hela lite tydligare och klarare. Jag vill därför yrka bifall till den gemensamma reservationen.

Herr talman! Man kan ju ha lite olika synpunkter på huruvida den här a-kasseavgiften i sig skulle vara skattereducerande även i fortsättningen. Men beslut har redan tagits om att så inte ska vara fallet. Då uppstod frågan huruvida förtida inbetalningar under december 2006 skulle kunna leda till en skattereduktion trots att de avsåg 2007. Jag menar att det naturligtvis var olyckligt att regeringen i det ursprungliga förslaget inte hade klarat ut tydligt att så inte skulle kunna vara fallet. När de frågorna ställdes till Skatteverket och Skatteverket konstaterade att det inte fanns något i den lag som hade antagits som uttryckligen förhindrade detta var det nödvändigt att skapa klarhet att förtida inbetalningar inte skulle vara skattereducerande. Jag tror att det är oerhört viktigt att alla vet vad som gäller, särskilt mot bakgrunden att det på en rad hemsidor började förekomma uppmaningar eller information om att man skulle kunna inbetala och den vägen skaffa sig en skattereduktion. Jag tycker att de tidigare talarna förbiser detta faktum. Därmed skulle det ju skapas en väldigt egendomlig situation, att somliga fick skattereduktion och andra inte fick det. När det nu har talats om att vissa fackförbund har haft som rutin att betala in i förväg är det bara att konstatera att de då redan har fått sin skattereduktion för 2006, även om de fick den 2005. Jag tycker att förslaget att vi skulle remittera det här till Skatteverket enbart skulle ha skapat ytterligare oklarhet om vad som skulle komma att gälla, även om det har sagts här att det ändå skulle vara stoppdatum den 8 december. Den övergångsbestämmelsen var framtagen med underhandskontakter med Skatteverket och Finansdepartementet. Att det hade insmugit sig en liten oklarhet i själva utskottstexten kan man naturligtvis beklaga. Ur den utgångspunkten var det bra att vi kunde ändra utskottstexten så att den blev fullständigt kristallklar. Det här ärendet har sin grund i att vi skulle rätta till en oklarhet i skattelagstiftningen som uppkom genom det tidigare ärendet. Därför går det inte heller att driva det resonemang som förs i reservationen om att det skulle vara en principiell fråga av stor vikt som man inte borde ha tagit ett utskottsinitiativ till. Jag uppfattar att ett utskottsinitiativ av den här karaktären, när man rättar ett tidigare begånget fel eller ett förbiseende, är just på det sätt som riksdagens utskottsinitiativ kan användas. Det är en helt annan sak om man väcker en helt ny och avgörande principiell fråga som utskottsinitiativ. I den typen av frågor ska man naturligtvis undvika detta. Det resonemang som förs i reservationen kring till exempel Anders Björcks och Fredrik Reinfeldts motion från 1997 står sig egentligen fortfarande, men det är inte en sådan fråga vi behandlar här i dag. Herr talman! Som sagt behandlade vi detta sakärende för ungefär en vecka sedan, och nu har ärendet kommit tillbaka. Återremissen var väl i någon mening bra eftersom det nu har skapats en fullständig klarhet också i förarbetena till lagen. Den lag som vi framlade vid det tidigare tillfället var i och för sig också fullständigt tydlig, men det är alltid farligt om det står någonting i själva utskottstexten som är tvetydigt.

Herr talman! Jag vill från Kristdemokraternas sida yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet och därmed avslag på reservationen. Vi har som redan anförts tidigare diskuterat frågan om förhandsinbetalning av avgift till arbetslöshetskassa och fackföreningar. Frågan har fått en aning dramatiska proportioner genom en återförvisning och en andra debatt. Vi kan notera att ganska kraftfulla ord användes i ett tidigare inlägg från oppositionens sida. Ändå är vi övertygade om, samtliga partier i denna riksdag, att vi vill att skattepengarna ska komma in och att det beslut som riksdagen förväntas fatta den 20 december verkligen ska gälla. Det handlar ändå om 4 000 000 000 kr. Att genom förhandsinbetalning till arbetslöshetskassorna och fackföreningarna kunna minska detta budgeterade belopp kan väl inte ses som något positivt utifrån statsbudgeten. Vi vill alla att de här pengarna ska komma goda syften som skola, vård och omsorg till del - gärna också, vill jag tro, att vi kan få behålla mer av våra intjänade inkomster. Då måste det vara positivt, tycker vi kristdemokrater, att vi försöker säkerställa att dessa 4 miljarder betalas in och verkligen kommer statskassan till del. Det har tidigare sagts i debatten att det över huvud taget inte har skett något agerande i den här frågan från facklig sida. Det finns uppgifter om att Jusek tidigare på sin hemsida gått ut med vilket plusgirokonto man har och hur stor årsinbetalningen för 2007 är för att säkerställa att pengarna inbetalas senast den 8 december. Jag vill inte på något sätt säga att detta har varit massivt och omfattande ute i landet, men att inte någon enda fackförening skulle ha agerat i den här frågan är inte helt korrekt. Att lägga skulden på arbetsmarknadsministern för att denna fråga har blivit allmänt väckt tror jag inte heller är helt balanserat. Det handlar ju om att också medierna har uppmärksammat denna möjlighet liksom säkert också alla kunniga skatteexperter som olika privatpersoner anlitar. I vad ligger alltså det dramatiska i att vi säkerställer att denna budgetpost på 4 miljarder verkligen kommer vår statskassa till del? Den kommer att användas till goda och vettiga ändamål. Jag vill samtidigt, eftersom detta har nämnts tidigare i debatten, säga att det blev positivt med återförvisningen till skatteutskottet förra veckan i och med att det blev ytterligare klarhet i ärendet. Jag vill tacka för den hjälp som oppositionen på det sättet bistod majoriteten med. Det var positivt i sig. Herr talman! Jag vill återigen yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet.